Fru talman! Sten Andersson uppträder ju här i dag i två egenskaper: dels som partisekreterare, dels som ledamot av konstitutionsutskottet. Tyvärr tyckte jag att det bara var partisekreteraren som talade. Av en ledamot av konstitutionsutskottet förväntar man sig ändå mer principiella synpunkter på sådana medborgerliga frioch rättighetsfrågor som vi nu diskuterar. Det är inte säkert, Sten Andersson, att det som är bra för det socialdemokratiska partiet alltid måste vara bra för frioch rättigheterna i landet. Det är inte säkert att det som är bra för den socialdemokratiska partikassan med nödvändighet är rimligt som rekryteringsmetod för ett politiskt parti. Här har herr Schött, herr Boo, herr Molin, herr Jonsson i Alingsås och herr Åkerlind gett bakgrunden och den idépolitiska syn som reservationen bygger på. De motargument som har kommit från Sten Andersson följer det gamla mönstret. Han talar om banden mellan fackföreningsrörelse och socialdemokrati. Men i så fall: finns det då inte någon naturlig samhörighet mellan den majoritet av fackföreningar, som inte ansluter sina medlemmar kollektivt till SAP, och det socialdemokratiska partiet? Dessutom: Om samarbetet och samkänslan är så självklara — varför låter man då inte de till fackföreningarna anslutna själva individuellt begära sitt inträde i det socialdemokratiska partiet? Så säger Sten Andersson att det här är en sak för fackföreningsrörelsen att själv bestämma över. Men om man anser att det bör vara en medborgerlig rättighet för den enskilde att själv bestämma om han eller hon skall gå in i ett politiskt parti och i så fall vilket, och om man anser det vara stötande med kollektiv rekrytering av medlemmar till politiska partier, så är det klart att vi som tycker så har all rätt och all skyldighet att bedriva opinionsbildning mot ett sådant förfarande. Och dessutom, Sten Andersson: Visst är det klart att det är fackföreningen som fattar beslutet. Men det är det socialdemokratiska partiet som tar emot medlemmarna som ansluts kollektivt. Den hållningen från det socialdemokratiska partiet har vi självfallet all rätt att kritisera. Sedan vevar Sten Andersson den gamla skivan om att det här är en fråga om partifinansiering. Det är det inte alls. Vi har inte tagit upp frågan om att fackförbund och fackföreningar ger pengar till det socialdemokratiska partiet. Här gäller det inte pengar utan människor. Och tanken t.ex. med de statliga anslagen till partierna var ju även att göra partierna mindre ekonomiskt beroende av sammanslutningar utanför partiet eller nära partiet. Införandet av statligt och kommunalt partistöd borde därför ha underlättat för socialdemokratin att avveckla det här systemet. Det har man ännu inte gjort. Folkpartiet har ju frivilligt avstått från bidrag från juridiska personer. Varför kan inte socialdemokratin frivilligt avstå från kollektivanslutningen? Får jag göra en parallell. Antag att en grupp i samhället — en miljögrupp, en nykterhetsförening, en tjänstemannaklubb eller liknande — med majoritetsbeslut kom fram till att de skulle ansluta sina medlemmar till folkpartiet. Antag att man gav dem rätt att reservera sig, men alltså fattade beslutet att i klump ansluta föreningens medlemmar till folkpartiet, därför att man ansåg att vi arbetar för deras iddger och intressen. Av vilket skäl är ett sådant förfarande så otänkbart? Jo, av två skäl. För det första skulle detta inte kunna inträffa i en församling, som till större delen bestod av liberaler. De kunde vara hur partiengagerade som helst, de kunde ha hur stor majoritet som helst för folkpartiet — vilket kunde vara naturligt för de grupper jag här nämnde — de skulle ändå aldrig komma på tanken att föreslå kollektiv anslutning till partiet. För liberaler är något sådant otänkbart. Liberaler har i flera årtionden motarbetat kollektivanslutningen på ideologiska grunder. För det andra: om denna ansökan ändå kom in, helt hypotetiskt, vad hade inträffat? Vad skulle folkpartiet då ha sagt om den? Svaret är självklart: vi skulle omedelbart avvisa den. Vi skulle svara ungefär: Det gläder oss att ni i den här gruppen för en aktiv miljöpolitik eller att ni i den här föreningen för en aktiv nykterhetspolitik, eller att ni här i tjänstemannaklubben har funnit att folkpartiet står era egna värderingar nära. Men för oss är det otänkbart att till vårt parti ta emot någon enda människa, som inte själv genom egen ansökan begär det. Därför är ni i den här föreningen välkomna att individuellt gå in i partiet; det skulle glädja oss om ni gjorde det. Men er kollektiva anslutning kan vi omöjligt godta, eftersom den står i strid med våra liberala ideal. Därför, fru talman, vore det bra om vi förde den här diskussionen på ett sätt som visar att vi vet vad den handlar om: en central princip om en medborgerlig rättighet. Och den avgörande frågan, som Sten Andersson bör besvara, är denna: Vad är det för fel på tanken att en människa genom egen ansökan och ett personligt ställningstagande begär sitt inträde i ett politiskt parti? Vad är det för fel på den principen?

Fru talman! Herr Ahlmark började sitt anförande med att tala om frioch rättigheter, och jag tycker åtminstone att herr Ahlmark tar sig rättigheter i denna kammare. Jag undrar om det finns någon fråga i dag, som herr Ahlmark inte har varit uppe i. Man börjar väl snart ifrågasätta om vi inte skulle skaffa en egen talarstol åt herr Ahlmark. Den frågan som vi här diskuterar är en gammal bekant, nästan en följetong. Den har behandlats om och om igen under de senaste riksdagarna. Det fackliga-politiska samarbetet inom arbetarrörelsen irriterar de borgerliga. De vet att så länge fackföreningsrörelsen och socialdemokratin håller ihop har de ingen chans att ta makten i detta land, och därför försöker de nu skapa motsättningar. Systemet med kollektivanslutring är som bekant mycket gammalt; det härrör från fackföreningsrörelsens begynnelse och har alltså praktiserats i 70 å 80 år. Men detta historiska samband brukar de borgerliga representanterna förneka, vilket bara visar hur litet man känner arbetarrörelsen invändigt. Flera av de inlägg som gjorts i dag tyder för övrigt på att talarna inte behärskar dessa frågor;, man vet helt enkelt inte vad man talar om. Kollektivanslutningen har fungerat så länge att systemet har blivit en tradition, en praxis. I vanliga fall går man inte emot en sådan tradition eller praxis. Tvärtom brukar man respektera den i allra högsta grad. Ofta upphöjer vi t.o.m. en praxis till lag. Här vill man nu från borgerlig sida göra tvärtom och lagstifta mot praxis — ja, t.o.m. gå så långt att man vill fastställa det i grundlagen. Jag skulle för min del verkligen vilja varna för detta. Folkpartiet och moderata samlingspartiet har i år väckt motioner där man hemställer om lagstiftning på detta område. Jag konstaterar att centerpartiet däremot inte har krävt någonting sådant. Inom centerpartiet har man varit försiktigare, och det skall jag respektera. Det finns för övrigt kanske också skäl för det. Det är, tycker jag, all anledning för oss inom fackföreningsrörelsen att uppmärksamma folkpartiets och moderata samlingspartiets lagstiftningsiver i denna fråga. Man vill ha en lagstiftning som är riktad direkt emot fackföreningsrörelsen, och det är inte första gången en sådan lagstiftning föreslås. Herrementaliteten förefaller sitta i fortfarande på sina håll. Varför stöder då fackföreningsrörelsen det socialdemokratiska partiet? Jo, därför att det är det enda parti som vi anser tillvaratar våra intressen på ett riktigt och fullvärdigt sätt. Vi vet att vi har vunnit stora framgångar tillsammans med socialdemokratiska partiet, att det har tillvaratagit våra intressen och fört en politik som vi haft fördel av. Vi har tillsammans omvandlat det här samhället, vi har fått det mera rättvist, mera demokratiskt över huvud taget. Vi är medvetna om att det återstår mycket att göra, och därför avser vi också att bibehålla denna samverkan. Vi vill fortsätta det reformarbete som vi tillsammans har påbörjat. Kollektivanslutningen är för fackföreningsrörelsen en praktisk arbetsform. Varje enskild fackförening beslutar fritt i denna fråga, och varken fackförbunden eller Landsorganisationen kan påverka den i dess beslut. Det hävdas att kollektivanslutningen innebär tvång. Trots att denna fråga behandlats i riksdagen ett flertal år har jag ännu inte hört någon som kommit med ett hållbart bevis för att tvång skulle föreligga. Var är det tvång man talar om? Reservationsrätt finns, och det behöver inte anges något som helst skäl. Skälen kan självfallet vara många — de behöver inte alls vara politiska. En reservation respekteras också. Man har i någon motion i år och även härifrån talarstolen hävdat att reservationsrätten är begränsad. Det är den inte alls! Alla som vill reservera sig har full möjlighet att göra det. Det har märkligt nog också hävdats att besluten fattas av ett fåtal. Det har hänvisats till att fackföreningsrörelsen bildat storavdelningar och representantskap, som fattar besluten. Men jag skulle vilja ifrågasätta om de skribenter som författat motionerna och de debattörer som varit uppe i talarstolen verkligen har tänkt igenom vad det är de pratar om. Vi har det parlamentariska systemet, vi har majoritetsbesluten, vi har den representativa demokratin i detta samhälle. Det är hörnstenar som vi bygger på och som även denna riksdag vilar på. Man skulle kunna fråga vilken kvist herrarna själva sitter på. Ni är väl medvetna om att ni är med om att fatta beslut som kanske är mycket viktigare än den fråga som ni här tar upp? Men vi fattar ju här beslut i den representativa demokratins form. Går inte beskäftigheten för övrigt litet för långt när man ifrågasätter hur fackföreningsrörelsen fattar sina beslut? Herr Schött sade nyss att fackföreningsrörelsen själv inte skall fatta beslut i dessa frågor — det är för viktiga frågor för att den skall tillåtas göra det. Jag vill påstå att detta är fackföreningsrörelsens egen angelägenhet. Fackföreningsrörelsen må själv avgöra vilka beslut som skall fattas. Att frånta fackföreningsrörelsen den rätten är ett utomordentligt allvarligt steg. Det är orimligt att strypa den frihet som föreligger på det området. Vilka andra frågor skulle man för övrigt föreskriva att fackföreningsrörelsen får fatta beslut om? Det är en vanlig regel att man inte skall lagstifta i onödan. Detta skulle verkligen — med de reaktionära tongångar vi hör i dag — bli en klasslag. Man tycks också tro i det borgerliga lägret, att det ekonomiska stödet är det viktigaste för oss inom fackföreningsrörelsen. Av tidigare behandling av frågan framgår, att man hoppats på en minskning av kollektivanslutningen efter partistödets införande. Det är ånyo ett bevis för hur litet man känner fackföreningsrörelsen och arbetarrörelsen i denna fråga. Politikens utformning betyder i särklass mer för oss, beroende på de politiska beslutens vikt. För oss är det av utomordentligt stor betydelse att kunna vara med om att utforma och påverka de beslut som skall fattas i denna kammare. Funnes inte det socialdemokratiska partiet skulle fackföreningsrörelsen förmodligen omedelbart starta ett sådant parti. Jag tror att det var herr Jonsson i Alingsås som sade, att flera fackföreningar flydde från kollektivanslutningen. Det tyder på att herr Jonsson inte vet vad han talar om, eftersom kollektivanslutningen ökat varje år under senare tid. Borde det för övrigt inte säga oppositionen någonting att kollektivanslutningen ökar — trots att partistödet införts och trots att man diskuterat denna fråga och hävdat att detta är en annan institutions angelägenhet. Det är ett önsketänkande från den borgerliga oppositionen när man säger att fackföreningsrörelsen inte bör syssla med politiken. Det kommer vi otvivelaktigt att göra, oavsett om det blir en lagstiftning eller inte. De politiska besluten är alltför viktiga för att de skall överlåtas till enbart politikerna. Inom fackföreningsrörelsen vill man ingalunda bli satt under något borgerligt förmyndarskap i detta avseende; man vill fatta besluten om egna angelägenheter själv utan några som helst pekpinnar från den borgerliga sidan. Skall ökad jämlikhet kunna uppnås gäller det verkligen för fackföreningsrörelsen och det socialdemokratiska partiet att arbeta tillsammans. Jag kan försäkra er att vi kommer att göra det. Speciellt folkpartiets och moderata samlingspartiets ställningstagande i dessa frågor uppmärksammas och kommer att uppmärksammas i fackföreningsrörelsen. Vi kommer att göra allt för att förhindra att vi skall få er till förmyndare i denna fråga och för att förhindra en lagstiftning som innebär att ni bestämmer vilka beslut vi skall fatta. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Nilsson i Kalmar talade om herrementalitet. Jag tyckte att hans anförande i skrämmande hög grad präglades av just en sådan mentalitet. Han började med ett angrepp på herr Ahlmark, ett angrepp som jag för min del ber att direkt få protestera mot. Skulle herr Ahlmark såsom ledamot av konstitutionsutskottet inte ha rätt att yttra sig i denna utomordentligt viktiga fråga? Sedan ville herr Nilsson göra gällande att vi inte hade någon kännedom om den historiska bakgrunden till sambandet mellan det socialdemokratiska partiet och fackföreningsrörelsen. Jag vill då erinra om att jag i mitt anförande framhöll att kollektivanslutningen har sin historiska bakgrund.

Jag vill då än en gång upprepa att den inte kan vara en intern fackföreningsangelägenhet. Det är här fråga om elementära frioch rättigheter. Det är fråga om demokrati, och det är inte en intern fackföreningsfråga. Herr Nilsson påstod vidare att vi inte skulle veta vad vi talade om. Han må förakta herr Ahlmark och mig och andra, men här finns dock LO-anslutna medlemmar som har yttrat sig mycket sakkunnigt i denna fråga, och dem tycker jag att det finns all anledning att lyssna till. I utskottsreservationen har vi uttalat förhoppningen om att frågan om kollektivanslutningens avveckling skulle kunna lösas på frivillighetens väg. Efter det vi har lyssnat på herr Nilsson är våra förhoppningar onekligen avsevärt decimerade.

Herr talman! Jag tycker mig spåra en viss dualism mellan socialdemokraternas företrädare i kammaren i denna fråga. Herr Sten Andersson framhöll mycket vältaligt, och upprepade sig, att grundlagberedningen skall fundera på dessa problem. Jag uppfattade det faktiskt som ett löfte. Sedan sade herr Nilsson i Kalmar att det inte kan komma på fråga att beredningen får syna den saken. Det bör vara fackorganisationens egen angelägenhet. Socialdemokratin stöder de fackliga intressena, sägs det också. Är det så säkert? Är de 100 000-tals medlemmar inom t.ex. LO-rörelsen som röstar med andra partier än just SAP möjligen övertygade om samma sak? Sedan påstods det att reservationsrätten var fullt möjlig och fullt tillämplig. Det skulle inte finnas några principiella betänkligheter och det var helt klart att man kunde använda sig av den rätten. Jag vill ändå påstå, herr talman, att jag under de år jag har jobbat som facklig förtroendeman har träffat många medlemmar som sagt: ”Jag har inte det politiska modet att gå och reservera mig.” Det är alltså ett större problem än vad den socialdemokratiske partisekreteraren m.fl. här vill göra gällande. Herr Nilsson i Kalmar säger också att vårt parlamentariska system bygger på den representativa demokratin och att ett bifall till en anslutning därmed är ett fullt demokratiskt beslut. Ja, analogt med detta måste man väl säga att när avdelningar avslår en sådan framställning är en kollektivanslutning odemokratisk. Mot mitt påstående att flera avdelningar skulle ha utträtt eller inte skulle ha förnyat sitt kollektiva medlemskap säger herr Nilsson att medlemstalet i stället har ökat. Det är naturligtvis betänkligt. Faktum kvarstår ändå att många avdelningar, som tidigare varit kollektivt anslutna, icke längre är det i dag, och de har motiverat varför. Jag vill till sist bara säga att vi liberaler för vår del hävdar att vi behöver en stark fackföreningsrörelse — det är nödvändigt. Men den stärks inte av de bindningar som ett kollektivt anslutningssystem ger.

Herr talman! Först herr Åkerlind! Han tycker — tydligen liksom alla Övriga som har yttrat sig i denna fråga — att det är alldeles riktigt att man skall lagstifta mot fackföreningsrörelsen. I sitt tidigare inlägg sade herr Åkerlind också att socialdemokraterna skulle ha något slags diktaturuppfattning. Jag måste säga att herr Åkerlinds motion andas en mycket underlig uppfattning. Bl. a. skriver han där att de som hade annan uppfattning inte skulle våga reservera sig eller opponera sig på något sätt därför att de skulle vara rädda för repressalier. Detta är en allvarlig beskyllning mot svensk fackföreningsrörelse — han insinuerar att fackföreningsrörelsen skulle öva påtryckningar av olika slag. Den herrementalitet som jag nämnde om tror jag nog i stället finns här. När fackföreningsrörelsen bildades var det vanligt att man ansåg att man borde trycka ner den. Och det är tydligen vad man är ute efter här också. Mig veterligt har det inte inträffat att man lagstiftat emot någon grupp på det sätt som man nu föreslår. Mina reflexioner om herr Ahlmark rörde inte alls herrementaliteten, herr Schött. Den historiska bakgrunden har tidigare förnekats i alla sammanhang av de borgerliga representanterna. Därför erinrade jag om den: Jag förstår att herr Schött med de LO-anslutna, som har yttrat sig så sakkunnigt, åsyftade herr Jonsson i Alingsås. Emellertid tror jag inte att det var så initierat och sakkunnigt som han ville göra gällande. Jag är medveten om att några fackföreningar just inom det förbund herr Jonsson representerar — eller som han har representerat i varje fall — har lämnat det socialdemokratiska partiet. Faktum är dock att antalet kollektivt anslutna till det socialdemokratiska partiet har ökat.

Herr talman! Jag anser att det är riktigt att lagstifta för den enskildes föreningsrätt och föreningsfrihet. Jag vill också fråga: Vad har herr Nilsson i Kalmar emot FN-stadgans bestämmelser i det avseendet? Varför är det farligt att ge den enskilde full frihet och rätt att själv bestämma om sin föreningsanslutning i alla situationer?

Herr talman! Herr Nilsson i Kalmar bekände omedelbart färg och demonstrerade sitt demokratiska sinnelag eller rättare sagt sin brist på demokratiskt sinnelag när han ville förmena herr Ahlmark rätten att yttra sig här i kammaren. Jag tycker att herr Nilsson skulle ha varit med tillräckligt länge för att förstå att när ett visst utskotts ärenden kommer upp, kan en viss talare förekomma ganska ofta i talarstolen. I dag har vi haft konstitutionsutskottets ärenden uppe och herr Ahlmark tillhör detta utskott. När herr Nilsson föreslår att vi skulle ha en särskild talarstol för herr Ahlmark, kan jag säga att herr Ahlmark ju talar bättre än de flesta. Men vi skall nog inte anordna talarstolar efter kvaliteten på anförandena, och det tror jag att herr Nilsson skall vara glad för. När jag nu har herr Nilsson på kornet så att säga, skall jag bemöta en sak till. Herr Nilsson säger att det är klokt att till lag upphöja det som är praxis. Om det inom vissa kretsar skulle bli praxis att införa husaga, menar herr Nilsson då att den skulle införas i lagboken? Det är ungefär kontentan av vad herr Nilsson sade i det avseendet. Vilken underbar lagstiftare är inte herr Nilsson i Kalmar. Om man skall tala klarspråk, och det bör man göra, så är det förnedrande för svensk demokrati att vi skall behöva föra en sådan här debatt. Det är verkligen beklagligt att representanter för det socialdemokratiska partiet, som gjort så mycket berömvärt både för att bredda och fördjupa demokratin — det är helt obestridligt att så är förhållandet — skall svika just i den här frågan och framhärda i ett försvar för någonting som är ett övergrepp på grundläggande demokratiska principer. Det är underligt, herr talman, att det inte ur denna kompakta massa kan utkristalliseras en enda socialdemokrat som vill stå upp och visa att hon eller han har förstått vad detta egentligen rör sig om och som vågar stå för den uppfattningen. Är det verkligen att fordra för mycket av demokratisk känsla att begära att någon skall våga ha ett självständigt ställningstagande? Man kan inte få fram en enda socialdemokrat som verkligen tycker att detta är det övergrepp det egentligen är. Jag har, herr talman, motionerat om att man i grundlagen skulle införa en bestämmelse som garanterar den enskildes suveräna rätt att själv få besluta om huruvida hon eller han vill vara med i ett politiskt parti och i så fall vilket. Nu säger man i utskottet att vi inte i första hand skall lagstifta om detta. Då frågar jag: När kommer andra hand? År 1934 väcktes den första motionen i det här ärendet, och det är ganska länge sedan. Som vi hör i kammaren finns det ett kompakt motstånd från socialdemokraterna. Att hoppas på en självsanering är att hoppas förgäves. Det glädjande är att det inom själva fackföreningsrörelsen börjat visa sig tecken på att man verkligen förstått att det här inte går längre. Men socialdemokratiska riksdagsledamöter har ju, som vi märkt, inte hunnit så långt på vägen. Jag skulle vilja fråga såväl herr Nilsson i Kalmar som herr Sten Andersson i Stockholm och ytterligare socialdemokrater — vem som helst — om hur de ställer sig till ett teoretiskt exempel — ett sådant kan man mycket väl göra eftersom det är en principfråga vi diskuterar.

Jag vill gärna ha svar på just den frågan, framför allt från herr Andersson i Stockholm som ju är partisekreterare. När det nu sägs att alla vi som är emot denna kollektivanslutning har lågsinnade motiv och att vi vill komma åt arbetarrörelsen, då frågar jag — jag kan ställa frågan till herr Nilsson i Kalmar — vilka motiv de socialdemokrater har som är emot kollektivanslutningen liksom vilka motiv de socialdemokrater inom fackföreningsrörelsen har som är emot den. Har också de samma låga motiv, vill de komma åt arbetarrörelsen? Det är också frågor som tarvar sina svar. Förre folkpartiledaren Bertil Ohlin frågade ibland när vi diskuterade dessa saker, och Per Ahlmark ställde samma fråga nu, nämligen vad det är för fel på ett system där den enskilde själv och uteslutande den enskilde själv får bestämma om hon eller han vill vara med i ett politiskt parti och i så fall vilket. Det är den grundläggande frågan och den har ännu inte besvarats. Herr Ahlmark ställde den och jag har upprepat den. Kan man inte tala om vad det är för fel på det systemet så kan man inte heller motivera varför det skall ersättas med ett annat. Jag har alltså ställt tre frågor och jag hoppas att jag får svar på samtliga.

Herr talman! Herr Sjöholm blev tydligen så arg över mitt inlägg att det första han gör när han kommer upp i talarstolen är att tala om husaga. Jag vet inte varifrån han får sådana iddéassociationer — om det skulle vara någon utveckling av debatten i fortsättningen. Han var också förargad över att jag ansåg att herr Ahlmark hade upptagit lång tid med sina anföranden under debatterna i dag och menade att det var många ärenden från konstitutionsutskottet. Det har det naturligtvis varit och det kan jag i viss mån ha överseende med, men det har också varit andra frågor som herr Ahlmark har varit uppe och debatterat länge i. Jag vet inte om herr Sjöholm möjligen blev litet besviken för att jag inte föreslog att även han skulle få ha en egen talarstol. Herr Sjöholm tog upp kvaliteten på talarnas anföranden och ansåg att mitt senaste inlägg var botten. Skulle herr Sjöholm med den kvalitet han har på sina anföranden ha en egen talarstol så vet jag inte var vi skulle placera den.
Herr talman! Det var länge sedan jag hörde ett så sakligt inlägg som detta från herr Nilsson i Kalmar. När det gäller herr Ahlmarks många inlägg beror dessa på att en interpellationsdebatt inledde dagens program, och det är inte herr Ahlmark som bestämmer programmet. Herr Ahlmark deltog i en interpellationsdebatt i ett ärende som han många gånger har engagerat sig i, nämligen i frågan om oljeföroreningar. När herr Nilsson i Kalmar nu gick hela den långa vägen fram till talarstolen, varför svarade han då inte på den fråga jag ställde till honom, dvs. vilka lågsinnade motiv som driver socialdemokrater att gå emot kollektivanslutningen. Vilka lågsinnade motiv, herr Nilsson, är det som driver socialdemokrater inom fackföreningsrörelsen att vara motståndare till kollektivanslutningen? Kan herr Nilsson svara på det?

Herr talman! Herr Werner kritiserade i början av sitt anförande att reservationen inte går tillräckligt långt och att den borde ha varit skarpare. Men sedan yrkade herr Werner bifall till ett kommunistiskt förslag. Jag tycker personligen att det var litet onödigt att herr Werner yrkade bifall till sitt förslag. TV meddelade nämligen innan herr Werner började sitt anförande att herr Werner och kommunistgruppen tillsammans med de borgerliga kritiserade kollektivanslutningen men att kommunisterna i voteringen stödde socialdemokraterna.

Herr talman! Den dramatik som till följd av riksdagens, som herr Werner sade, numera intressanta sammansättning har uppstått kring detta ämne har väl närmast sin grund i en ledande artikel i tidningen Arbetet häromdagen. Där gjorde man ju stor affär av vad som hända kunde, och man ställde också i utsikt att om vänsterpartiet kommunisterna röstade på något från socialdemokratisk synpunkt icke lämpligt sätt så skulle det bli hett om öronen på arbetsplatserna. Det var ungefär innebörden av Nåja, Arbetet hade inte behövt vara så oroligt. Vad som händer nu är ett kommunistiskt bidrag till diskussionen i grundlagberedningen om medborgarnas frioch rättigheter, och det är att hälsa med glädje och tillfredsställelse att ett sådant kommer. Det torde vara första gången, och är det inledningen till en rad bidrag från vänsterpartiet kommunisterna till den intressanta diskussionen om medborgarnas frioch rättigheter i detta land som i andra länder, då är vi bara tacksamma. Emellertid tror jag att frågan i och med dagens behandling har fallit framåt. I förra årets utlåtande från konstitutionsutskottet sade majoriteten att riksdagen bör avslå motionerna. Motiveringen är mycket kort, nämligen ”under hänvisning till av riksdagen tidigare godkända utlåtanden”. I en reservation från moderat håll hette det då att riksdagen borde till grundlagberedningen via Kungl. Maj:t överlämna motionerna för att beaktas vid beredningens överväganden om medborgerliga frioch rättigheters lagfästande i ny författning. Nu, år 1971, heter det i den socialdemokratiska majoritetens uttalande i konstitutionsutskottet först att man hänvisar till tidigare yttranden och sedan kommer det nya och intressanta: ”Då frågan om de i motionerna nämnda frioch rättigheterna härjämte övervägs av grundlagberedningen, föreligger enligt utskottets mening — — —” etc. Det är alltså på sätt och vis samma yrkande som de moderata reservanterna hade i fjol, som nu kommer igen. Jag är glad över den formuleringen.

Jag ser alltså i detta uttalande en utfästelse från dessa tre ledamöter av grundlagberedningen att grundlagberedningen verkligen bör få tid på sig att diskutera medborgarnas frioch rättigheter och därmed inte minst kollektivanslutningen. Man kanske inte, herr talman, har märkt det intresset tidigare, och därför är det att hälsa med stor glädje när det nu dyker upp. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! ”Mycket prutades ej, men hälften prutades strax.” Ja, egentligen prutades det hela nu i hänvisningen till grundlagberedningen från en av medlemmarna av majoriteten i konstitutionsutskottet. Det var verkligen en ganska grotesk definition — för mig överraskande grotesk för att komma från det hållet — av kollektivanslutningen som herr Johansson i Trollhättan gav. Det innebar att medlemmarna tillsammans fattade beslut om politisk anknytning. Det är många som inte var tillsammans när beslutet fattades. Det är många som inte vet om beslutet. Det är många som aldrig i hela sitt liv vet om att de har fått en stämpel på sig med politisk anslutning. Det är inte att fatta beslut tillsammans — det är någonting helt annat, herr Johansson.

Herr talman! Det har sagts tidigare här att debatten inte har tillförts någonting nytt. Men herr Nordberg tillförde verkligen debatten någonting nytt när han påstod att sedan beslutet är fattat, så överlåtes det åt varje enskild medlem att själv fatta sitt beslut. Underförstått: det skickas ut ett meddelande till varje medlem, som inte varit närvarande, att beslutet har fattats, att medlemmarna har rätt att reservera sig och hur de skall göra det. Sedan när tillämpas det systemet, herr Nordberg? Herr Nordberg säger vidare att det krävs ingen motivering för reservation. Det har varit en helt annan ordning på många, många håll hittills, och man har direkt frågat: Varför vill du reservera dig? På andra håll har man inte frågat om den saken. Men sedan när tillämpas detta generellt? Det där var verkligen nyheter. Sedan säger herr Nordberg någonting om samarbete mellan borgerliga och arbetsgivare. Jag vet inte om den frågan har något att göra med den enskildes frioch rättigheter att själv välja sitt politiska hemvist. Men om vi ändå skall gå in på den frågan, så tror jag att herr Nordberg har fått fel för sig. Det sades ju från socialdemokratiskt håll i ATP-striden 1957 på valaffischer: Säg nej till arbetsgivarna! Är herr Nordberg beredd att i dagens läge ge de fackliga organisationerna på det statliga området samma råd?

Herr talman! Jag skulle vilja ge en belysning av hur kollektivanslutningen fungerar praktiskt för de fackföreningsanslutna medlemmarna. Kollektivanslutningen är främst, såvitt jag förstår, ett sätt av SAP att mjölka pengar ur fackföreningsrörelsen. Den ideologiska samhörigheten mellan SAP och fackföreningsfolket ökar ju inte med kollektivanslutningen — tvärtom har den nog en stötande effekt på demokratiskt inställda människor. Det är inget fel att fackföreningsrörelsen ekonomiskt stödjer partier som man uppfattar för rörelsens talan i riksdagen. Därvidlag har de borgerliga partierna inget att säga, eftersom åtminstone två av dem uppbär betydande stöd från det privata näringslivet, vilket ju också är avslöjande för vems talan dessa för. Nu påstår folkpartiet i dag att man säger nej till sådana pengar. Det är svårt att få vetskap om detta, därför att man kan ju inte tränga in i vad vissa bolagsstyrelser beslutar om, men det är möjligt att det är sant. Man har emellertid inte krävt någon lagstiftning mot detta att privata företag skänker pengar till politiska partier. Centraliseringen av fackföreningsrörelsen med allt större lokalavdelningar och representantskap som beslutande organ innebär att en mycket liten grupp fackföreningsmedlemmar beslutar om frågor som t.ex. kollektivanslutning. I den fackförening jag tillhör, Byggettan, består representantskapet av 1 procent av medlemmarna. Av representantskapets ledamöter är nu mer än hälften socialdemokrater, och dessa skulle då kunna bestämma att tillföra SAP 29 000 nya medlemmar, trots att en majoritet av medlemmarna troligen är emot en sådan anslutning. Många skulle också då komma att tillhöra två partier, om de inte reserverade sig. Det är också oklart vilka rättigheter dessa kollektivanslutna egentligen har när det gäller att besöka SAP-möten m.m. Beträffande den reservationsrätt som de kollektivanslutna ändå har försöker man på alla sätt förhindra att den utnyttjas. I Metalls avdelning i Stockholm, som är en mycket stor fackförening, gör man så att när den avgift som betalats till SAP skall återbetalas har man på expeditionen, dit vederbörande måste vända sig, bara en kassalucka öppen. Dessutom är den bara öppen två kvällar på hela året, varför mycket stora köer uppstår. Samtidigt kan det vara tomt i andra kassaluckor på expeditionen. När medlemmarna skall betala in avgifterna till fackföreningen kan de göra det till en uppbördsman på arbetsplatsen, men när de vill ha tillbaka sina egna pengar måste de åka in till fackföreningsexpeditionen och stå i kö där. Om en reservant råkar vara sjuk eller upptagen de aktuella kvällarna och inte har råd att ta ledigt de dagar då reservantpengarna betalas ut, får han inte ut dessa pengar. Jag känner flera reservanter som låter pengarna frysa inne, därför att det är för mycket besvär med att hämta ut dem. Det är också stötande att avgifterna till SAP tas ut först, och sedan kan de återbetalas till reservanterna endast med mycket stora besvär. Dessutom har det sagts mig att det i vissa kollektivanslutna avdelningar inte finns någon möjlighet att återfå pengarna. Detta är emellertid bara utanverket på kollektivanslutningen. Det verkligt stötande är självfallet att en liten klick människor kan ansluta en stor mängd andra till ett politiskt parti, trots att de senare inte vill detta. Jag skulle vilja höra vad socialdemokraterna hade sagt, om vi kommunister inom Byggnads gamla avdelning 36 hade kollektivt anslutit fackföreningsmedlemmarna till Sveriges kommunistiska parti. Jag vill emellertid tillägga att några sådana diskussioner inte har förts och att mitt partis stadgar inte ger sådana möjligheter. Det borde inte heller SAP:s stadgar göra. Ekonomin kan man ordna genom fackföreningsanslag från år till år, då fackföreningsfolket kan ta ställning till frågan. Trots det som jag här anfört stöder jag inte den borgerliga reservationen, eftersom den inte är tillkommen för fackföreningsmedlemmarnas bästa utan ingår i ett propagandaspel. Däremot anser jag att fackföreningarna själva skall rätta till detta odemokratiska oskick.

Herr talman! Jag vill fråga herr Olsson i Stockholm hur han vet att det förslag som jag har argumenterat för inte är tillkommet för fackföreningsmedlemmarnas bästa. Jag avslutade mitt anförande med att säga, att för de minst 150 000 människor som i dag mot sin vilja tvångsanslutes till det socialdemokratiska partiet borde riksdagen göra ett uttalande. Vad sedan angår det förslag till uttalande som herr Werner i Tyresö har delat ut kan jag säga att jag instämmer med vad som står i de två första styckena i det uttalandet; självfallet inte med återstoden. Varför herr Werner och herr Olsson i Stockholm inte vill ansluta sig till vår reservation är för mig inte helt klart. Är orsaken möjligen de inledande meningarna, där vi understryker individens rätt att fritt och självständigt få välja politisk uppfattning i en demokrati? Sedan talade herr Nordberg om hur reservationsrätten är utformad, och han polemiserade mot vad jag sade. Jag skall nu bara nämna ett exempei, som jag har hämtat ur en tidskrift, i vilken man redovisar vilket skriftligt svar ett antal kommunalarbetare fick, när de ville reservera sig mot sin fackförenings beslut att kollektivansluta medlemmarna till arbetarkommunen i Stockholm. Jag citerar: ”Upplysningsvis vill avdelningsstyrelsen meddela att de få reservationer, som finnas bland samorganisationens 16 000 medlemmar motiverats med tillkännagivande av annan politisk åskådning än den det socialdemokratiska partiet företräder.” Ja, så var det alltså med möjligheten till politisk anonymitet i det fallet, herr Nordberg! Vad var det nu för möjlighet som gavs de socialdemokrater som ändå inte ville vara med i det socialdemokratiska partiet? Jag frågade avslutningsvis i mitt inlägg vad de 150 000 personer som mot sin vilja kollektivt anslutits till det socialdemokratiska partiet och som i någon mening verkligen är satta under förmyndarskap får för svar av partiet när de frågar: Varför måste det vara så här? Jag vet inte om det anförande som herr Nilsson i Kalmar höll och som föranledde en del instämmanden skall tolkas som ett svar på den frågan, det svar som dessa människor skall få. Han sade att detta är en tradition, och traditioner borde man inte ändra på. Tvärtom tyckte herr Nilsson att traditioner brukade man lagfästa. Det är klart att det vore ett enkelt sätt att komma ifrån detta problem: att ersätta kollektivanslutningen med lagstiftning om att fackföreningsmedlemmarna skall tillhöra det socialdemokratiska partiet. Från vår sida har sagts att vi inte vill lagstifta i denna fråga. Vi hoppas att de argument vi har skall vara så övertygande att detta förhållande upphör. Herr Nilsson i Kalmar sade anslutningsvis att så länge sambandet mellan fackföreningsrörelsen och partiet bestod gick det bra. Det vill säga för partiet. Det är väl det svar man skulle lämna dessa 150 000 människor som inte vill bli kollektivanslutna. Systemet bibehålls därför att det är till nytta för det socialdemokratiska partiet!

Herr talman! Herr Molin ställde en fråga till mig. Skillnaden mellan den inställning de borgerliga har och den Lasse Werner och jag har är att vi godkänner pengarna som fackföreningsrörelsen ger till partiet, som man anser för dess talan i riksdagen. Vi är alltså överens om det. Däremot tycker vi att det är stötande att det skall vara förenat med ett kollektivt medlemskap i ett parti. Det är ju så att det finns två partier inom arbetarrörelsen, och de partierna får anslag, båda två, från fackföreningsrörelsen även om det största partiet får den alldeles övervägande delen av pengarna. Men vi är alltså med så långt att vi förstår att fackföreningsrörelsen och fackföreningarna vill stödja arbetarpartierna och vänder oss alltså bara emot kollektivanslutningen till partiet. De borgerliga — och herr Molin också — vill tydligen komma åt det här att det tillförs pengar till SAP — som jag nämnde tidigare händer det också att vpk får pengar från fackföreningar. Men de borgerliga har ju aldrig krävt en lagstiftning mot att privata företag ger pengar till politiska partier. Man kan ju tänka sig att de kan upprätthålla mycket stora partier som har ett mycket stort inflytande i samhället. Det är då bara en liten grupp, nämligen styrelsen, som fattar de besluten, och de pengar man delar ut är egentligen sådant som arbetarna har arbetat ihop och som tydligen blir över. Sedan vill jag ställa en liten motfråga, varför man först skriver motioner och kräver lagstiftning mot kollektivanslutningen och sedan går ifrån det och i stället kräver ett uttalande som vi alla vet är meningslöst, eftersom det inte får någon effekt — i varje fall är det min erfarenhet av socialdemokraterna inom fackföreningsrörelsen.

Herr talman! Bara några korta reflexioner! Jag tyckte att herr Werner i Tyresö sade många bra saker här i talarstolen — han var anhängare av en självständig fackföreningsrörelse, det var inte försvarbart att ha denna kollektivanslutning och den borde rensas bort. Herr Werner tycker precis som reservanterna, och då anser jag att herr Werner borde rösta efter sitt eget omdöme. Men det är tydligen så att även om herr Werner nu tycker likadant som vi, så kan han inte rösta för reservanternas förslag, eftersom en del andra tycker likadant. Det är ganska ynkligt ändå, herr Werner. Rösta precis på det som ni kommunister tycker är rätt — vem som i övrigt än stöder det förslaget! När det gäller talet om att de som nu är emot kollektivanslutningen till ett politiskt parti inte är emot kollektivanslutning till statskyrkan, kan jag säga att jag väckt motioner med bägge dessa ingredienser, herr Werner. Men det väckte ingen anklang det heller hos kommunisterna. Stockholm — kollektivanslutningen med att vissa politiska partier tar emot pengar från företagen. Man jämför alltså pengar och människor! Det borde vara särskilt betänkligt för kommunisterna med det förakt för kapitalet som man har på det hållet. Det är faktiskt ett människoförakt som ligger bakom detta. Jag vill gärna fråga herr Sten Andersson om han inte tycker det. Dessutom förhåller det sig ju så, som det ofta har sagts, att folkpartiet inte längre tar emot pengar från företagen — argumentet missar alltså målet även i det avseendet. Men det är framför allt mycket underligt att man på detta sätt jämställer pengar och människor. Herr Johansson i Trollhättan säger att man mycket noga skall penetrera vilka frioch rättigheter som bör skrivas in i grundlagen för den enskilda människan men även vilka frioch rättigheter organisationerna skall ha. Det är naturligtvis väldigt viktigt att man då beaktar att de frioch rättigheter man tillägger organisationerna inte får våldföra sig på den enskildes frioch rättigheter. Den enskilde människan är ändå det viktigaste, herr Johansson. Av vad herr Johansson sade kunde man närmast få det intrycket, att vi borde inskriva kollektivanslutningen i grundlagen. Det verkar väldigt underligt för att komma från en så klok man som herr Johansson i Trollhättan. Jag ställde tre frågor som jag inte har fått något svar på. Jag frågade hur det skulle bli om det gick så illa att det blev en nazistisk majoritet i något fackförbund. Det är ingen skam att bli ansluten till det socialdemokratiska partiet i och för sig, och det är ingen skam att tillhöra det socialdemokratiska partiet. Men det vore en väldig skam att bli ansluten till ett nazistiskt parti och att det utsänds medlemslistor som visar att man tillhör det. Jag frågade om även det skulle kunna motiveras. I princip är det exakt samma sak. Jag frågade också vilka illasinnade motiv det är ni tillskriver oss — bl.a. herr Nordberg sade att detta är angrepp på fackföreningsrörelsen. I dag har i så fall LO-tidningen Aftonbladet riktat ett angrepp på fackföreningsrörelsen, eftersom man där är emot kollektivanslutningen. Många socialdemokrater, även inom fackföreningsrörelsen, är emot kollektivanslutningen. Vilka illasinnade motiv är det som driver dessa människor? Det har jag heller inte fått svar på. Det fordrar också ett svar. Slutligen frågade jag vad det var för fel på den tes som herr Ohlin brukade föredra i talarstolen på Helgeandsholmen när han frågade vad det är för fel på ett system som vill garantera att den enskilde själv, och bara den enskilde själv, skall få bestämma om han eller hon vill vara med i ett politiskt parti och i så fall vilket? Vad är det för fel på det systemet, och varför behöver det ersättas med ett annat?

Herr talman! Frågan var väl riktad direkt till mig. Jag har ju ensam motionerat om detta. I konstitutionsutskottet har man ansett att vi inte skall lagstifta. Det händer rätt ofta att motionsyrkanden inte bifalles. Jag anser fortfarande att vi borde lagstifta. Som jag tidigare sade började man nämligen redan 1934 att kräva förbud mot kollektivanslutning, och jag misströstar om att man kan komma någonstans med att försöka förmå socialdemokraterna att fatta vad det egentligen rör sig om. Det handlar, herr Johansson i Trollhättan, inte om suveränitet för organisationer utan om suveränitet för enskilda. Det är detta som vi slåss för.

Herr talman! Låt mig först liksom herr Åkerlind uttala min beundran för den snabba nyhetsförmedling som vi har i detta land. Redan för en timme och en kvart sedan meddelade TV vad vi om en liten stund kommer att besluta. Mycket snabbare än så kan det inte gå. Förra gången jag beklädde denna talarstol tillät jag mig säga att - ingenting nytt i sak hade framkommit vare sig i motionerna, i reservationen eller i de yttranden som hade fällts före mitt anförande. Ingenting har heller från borgerligt håll under den fortsatta debatten framförts som kan betraktas såsom nytt i sak.

Men jag skall försöka göra våld på min natur och inte falla för frestelsen. Några frågor har dock ställts. Jag vet inte om herr Åkerlind menade allvar med sitt påstående att det skulle finnas diktaturanhängare inom det socialdemokratiska partiet. Han nickar och menar det tydligen. Jag skulle gärna, om jag kunde hoppas på att det skulle ge något resultat, vilja upprepa vad Fabian Månsson en gång sade i riksdagen: ”Vet hut, vet sjufalt hut! ” Sedan frågade herr Ahlmark — och flera har ställt den frågan — vad det är för fel på att den enskilde bestämmer sig för att ansluta sig till ett politiskt parti. Det är inget fel! Det systemet tillämpar vi. Vi har enligt vad jag kan förstå åtminstone fem gånger så många enskilt anslutna medlemmar som t.ex. folkpartiet. Men detta system har vi kompletterat med en rätt till medlemsinflytande för de fackföreningsmedlemmar som beslutar att ekonomiskt stödja det socialdemokratiska partiet, om de själva så önskar. Den formen är överlägsen den form som de borgerliga partierna har tillämpat genom åren då det gäller företagens bidrag till de borgerliga partierna. Herr Sjöholm har två gånger ställt frågan hur vi skulle ställa oss om en fackföreningsstyrelse fick en nazistisk majoritet. Det är litet — herr jurist — advokatyr i den frågan! Om vi i det här landet hamnar i det läget att fackföreningarnas styrelser behärskas av nazister, då får vi inget tillfälle att diskutera den frågan — då är också samhället i övrigt behärskat av nazisterna. Fackföreningsrörelsen torde vara den sista delen av samhället som nazisterna lyckas erövra. Så ställde herr Molin en fråga: Vad säger vi då till de 150 000 av de kollektivt anslutna medlemmarna som egentligen inte vill tillhöra det socialdemokratiska partiet? Jag kan försäkra herr Molin att jag aldrig har ställts inför den frågan. Aldrig har någon sådan medlem framträtt och ställt frågan! Skulle han eller hon göra det, skall jag naturligtvis svara: ”Reservera dig! Det skall du göra, om du tillhör ett annat parti! ” Men varför har ingen framträtt? Ja, inte beror det på vad ni har sagt här i kväll, att de borgerliga väljarna — som för all del, det tycker jag nog, uppträder ganska egendomligt ibland — saknar politiskt kurage, utan jag tror att den här undersökningen är gjord av SIFO, eller också är det något annat slags bluff. Det vore nog, tycker jag, ganska bra om herr Molin, som är statsvetare, inte skakade av sig den vetenskapliga sanningslidelsen när han kliver in i den här lokalen. Vidare har både herr Ahlmark och herr Molin sagt att folkpartiet för sin del nu har avstått från bidragen från företagen. Men varför det? Vi tycker att företagen skall ha den rätten, om det är förenligt med deras intressen att stödja ett politiskt parti. Ni har ju tidigare tagit emot bidragen men har upphört med det nu. Var det någonting skumt med dem? Är det därför ni har upphört? Och är det skumt att högern fortfarande mottar bidrag? Det vore ganska intressant att få svar på de frågorna. Jag skall inte gå vidare i repliken. Jag vill bara än en gång slå fast det en rad företrädare för den fackliga rörelsen redan har gjort, nämligen att frågan om kollektivanslutning, dvs. fackföreningsmedlemmarnas rätt till medlemsinflytande, om de så önskar, i det socialdemokratiska partiet, är en angelägenhet för fackföreningsrörelsen och inga andra, inte heller för Sveriges riksdag. Ur demokratiska synpunkter är den anslutningsformen överlägsen de former som tillämpas mellan företagen och de borgerliga partierna. Ni har nogsamt undvikit att gå in i den debatten. Vi vill bevara fackföreningsrörelsens politiska inflytande och dess rätt att själv i demokratisk ordning besluta om formerna för sin politiska aktivitet. Får jag så, förutom att än en gång yrka bifall till utskottets hemställan, på det socialdemokratiska partiets vägnar rikta ett hjärtligt tack till de borgerliga motionärerna! Varje gång ni på det här sättet gör er skyldiga till inblandning i fackföreningsrörelsens inre angelägenheter ökar kollektivanslutningen. Tack!
Herr talman! Herr Andersson i Stockholm angriper mig för att jag påtalat att det finns diktaturtendenser inom socialdemokratin. Därför vill jag upprepa vad jag sade. Jag sade bl.a.: Sverige bör ge sina medborgare de rättigheter som tillkommer dem enligt FN-stadgan, nämligen att ingen må tvingas att tillhöra en organisation. Det är orimligt att en liten beslutande grupp i en organisation skall sitta och besluta om att alla medlemmar i organisationen skall ha samma politiska åsikt som majoriteten av de beslutande och därmed tvångsanslutas till ett politiskt parti. Inser inte majoriteten av socialdemokraterna detta, skall de inte längre kalla sig demokrater, därför att då har de en diktaturuppfattning. Det var, herr Andersson, vad jag sade, och jag vidhåller den uppfattningen vare sig herr Andersson stöttar sig på Fabian Månsson eller någon annan.
Herr talman! Den undersökning som bl.a. låg till grund för min uppgift att minst 150 000 arbetare i dag mot sin vilja ansluts till det socialdemokratiska partiet var finansierad av Svenska kommunalarbetareförbundet och utförd av den socialdemokratiske docenten Ingemar Lindblad. Herr Andersson i Stockholm sade att det inte framförts något nytt. Det är tydligen så att dessa minst 150 000 tvångsanslutna arbetare skall få svaret att det här systemet är bra därför att det har alltid varit så här och det är dessutom till fördel för det socialdemokratiska partiet. Det är till och med, säger nu den socialdemokratiske partisekreteraren, till fördel för det socialdemokratiska partiet att vi debatterar saken.
Herr talman! Herr Andersson i Stockholm svarade inte på mina frågor — kanske på den ena. Men jag fick inte något svar alls på vad det är för illasinnade motiv som driver de socialdemokrater som är emot detta. Vad är det för illasinnade anslag de drivs av, t.ex. Aftonbladet? Mitt exempel var som väl är hypotetiskt, nämligen att det skulle bli ett fackförbund med nazistisk majoritet. Men det undvek herr Andersson att svara på, eftersom det enligt hans mening var alltför fruktansvärt att beröra. Exemplet är hypotetiskt, herr Andersson, och vi diskuterar här principer. Men då skulle detta system framstå i hela sin orimlighet. Det är kanske därför herr Andersson inte svarar. Då skulle det verkligen framstå hur fruktansvärt avlägset från demokrati detta är. Herr Andersson medgav att det inte är något fel på systemet att den enskilde själv suveränt får bestämma. Men då tycker jag att vi skall ena oss om att tillämpa det systemet i god demokratisk ordning.
Herr talman! Vi tillämpar det systemet, och plus detta ger vi fackföreningarnas medlemmar en rätt till medlemsinflytande som ni vill frånta dem, vilket jag inte tycker är demokratiskt. Sedan var det som jag anade. Ingemar Lindblad lät göra den här undersökningen via SIFO. Det var precis vad jag trodde. Till slut vill jag, herr talman, med tanke på den gynnsamma effekten på kollektivanslutningen, rikta ett alldeles särskilt tack till herr Åkerlind.

Herr talman! Innan kammaren går till beslut vill jag bara till protokollet meddela att när jag om någon minut kommer att rösta för reservationen, så innefattar det ställningstagandet ett instämmande i det yrkande som har framlagts av min vän herr Werner i Tyresö i alla delar utom den som — för att citera herr Werners egna ordalag — måste betecknas som ett taktiskt och egoistiskt motiverat propagandaspel. I sak är vi nu som tidigare överens.

Herr talman! Det torde vara få ärenden i riksdagen som rönt ett sådant intresse och engagemang som det ärende som vi nu skall behandla. Det främsta skälet till detta är givetvis ärendets art — en exceptionell lagstiftning som vi alla känner en viss olust inför att medverka till att den införes. Men det finns ytterligare ett skäl för den stora uppmärksamheten på den här frågan. Det är den starka forceringen av ärendet och den oerhörda tidspress som vi fått arbeta under, inte minst när det gäller utskottsbehandlingen. När inrikesutskottet strax före halv ett i natt med 13 röster mot 2 beslutade att föreslå riksdagen antaga det i propositionen framförda lagförslaget, enades vi också om en skrivning som jag tycker koncentrerat uttrycker vad som är de starkaste skälen för vårt beslut. Jag ber att få citera några meningar ur utskottets betänkande. ”Utskottet vill betona att den föreslagna lagen måste ses som en exceptionell åtgärd i ett allvarligt läge, där det gäller att skapa förutsättningar för meningsfyllda förhandlingar mellan stridande parter.

Om riksdagen antar lagförslaget, får regeringen genom fullmakten ett verktyg för att medverka till en lösning av den svåra konfliktsituationen. Jag vill understryka, att skicklig handläggning från statens — arbetsgivarens — sida kan medföra att de fullmakter som lagen medger inte behöver användas. Detta förutsätter dock, att regeringen ger statens avtalsverk direktiv av nytt slag. Regeringen måste enligt vår mening medge att avtalsverket får fullmakt att gå in i reella förhandlingar med konkreta bud, som täcker hela avtalsfältet. En av anledningarna till att konfliktsituationen tillspetsats är frånvaron av sådana bud. Alla borde vara intresserade av att snabbt komma fram till överläggningar utan användande av fullmaktslagen, vilken, som jag redan påpekat, innebär ett djupt och beklagligt ingrepp i friheten för arbetsmarknadens parter att även tillgripa stridsåtgärder: Jag skall inte närmare gå in på utskottets skrivning med anledning av de olika motionerna. Det kommer utskottets vice ordförande, herr Fagerlund, att göra senare. Jag vill dock säga några ord om den motion som väckts från folkpartiledamöterna herrar Wirmark och Hamrin. I motionen tar man upp frågan om tolkningen av propositionen, när det gäller lagens generella giltighet för hela arbetsmarknaden. Detta vidröres också i partimotionen från moderata samlingspartiet. I utskottsskrivningen har vi en mycket klar redovisning på den punkten. Vi säger: ”Utskottet konstaterar att den föreslagna lagen är generell i den meningen att den täcker hela arbetsmarknaden. Lagstiftningen kan alltså komma att tillämpas på varje part som slutit kollektivavtal.” Enligt min mening bör det med denna skrivning inte råda några delade meningar på den punkten. Samma motionärer, herr Wirmark och herr Hamrin, tar också upp sättet i propositionen att redovisa de vidtagna stridsåtgärderna. På en rad ställen i propositionen, där man gör en utförlig redovisning av händelseförloppet under hela konflikttiden, skapar man en snedvriden bild av verkligheten genom att på flera punkter lämna ofullständiga uppgifter. Från folkpartiledamöterna i utskottet har vi, som riksdagsledamöterna sett, i ett särskilt yttrande påtalat detta. Vi redovisar som vår uppfattning att propositionens framställning av det faktiska händelseförloppet i vissa avseenden är otillfredsställande. Vi anser också att i propositionen läggs en alltför stor del av ansvaret för den nuvarande situationen på arbetstagarparten, och man bortser från de åtgärder statsmakterna — i detta fall arbetsgivarparten — kunde ha vidtagit för att trappa ned respektive undvikit att trappa upp konflikten. Jag vill säga att vi bedömer dessa synpunkter så väsentliga att vi från folkpartiet i utskottet har velat redovisa dem i ett särskilt yttrande. Med denna korta deklaration som en inledning till debatten ber jag, herr talman, att på alla punkter få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Till vissa delar i den ärade ordförandens i inrikesutskottet anförande här ber jag att få återkomma senare. Den vackra och sentimentala sagan om det lilla landet i norr tycks nu vara slutberättad. Det var sagan om landet där folket i lugn och trygghet, utan strejker och oro på arbetsmarknaden, levde i endräkt — arbetsköpare som löntagare — och där framför allt inte regering och parlament behövde ingripa mot tredskande löntagare. Så kunde ske i andra länder men inte i den lilla idyllen i norr, som haft glädjen och lyckan att ha haft samma parti i regeringsställning i närmare 40 år. Alla minns vi de lyckliga åren då representanter för arbetsköparnas organisation Svenska arbetsgivareföreningen och högste chefen för Landsorganisationen gemensamt gång på gång reste till andra och mycket större länder för att, som det hette, för företagare och löntagare redogöra för hur freden på arbetsmarknaden skulle kunna upprätthållas — om bara det rätta samförståndet fanns. Industriföretag från andra länder ville gärna etablera sig i det lilla landet, därför att profiterna blev betydligt större där, då freden på arbetsmarknaden tycktes vara garanterad. Vilket lyckligt land i den värld där vi levde! Orsaken till lyckan och framgången var att det lilla landet till sitt förfogande hade ett instrument som inget annat land hade varit förnuftigt nog att skaffa sig. Det lilla landet hade skaffat sig det s.k. Saltsjöbadsavtalet, och Saltsjöbadsandan blev den förhärskande. Den predikades i studiecirklar och på fackföreningsmöten år efter år, årtionde efter årtionde. Vi sitter ju alla i samma båt. Vi sitter alla på samma gren. Vi har alla en gemensam kaka att dela. Det var linjen för indoktrineringen. Män, som ansåg sig vara kallade, utropade: Ideologierna är döda! Karl Marx dammiga idéer, sade man, kunde gälla på 1800-talet men inte för ett modernt samhälle på väg mot blandekonomin och som hade löst alla stridsfrågor. Det rådde full harmoni i det lilla landet i norr. Men så kom plötsligt oron på arbetsmarknaden. Något som kallades vilda strejker grep omkring sig som en virvelvind. Löntagarna tycktes efterapa vad som hände i de stora länderna, de länder som det lilla landet på sin tid skulle rädda undan just de vilda strejkerna. Vad som var orsaken kunde man inte förklara. Någon, vars ord brukade väga tungt och vars visdom tycktes vara odiskutabel, förklarade att orsaken säkerligen är den att i det lilla landet på sistone uppträtt så många slipslösa och skäggiga ungdomar. Någon närmare analys gjorde man aldrig. Man sökte givetvis ge kommunisterna skulden, men även här tog man fel. Orsakerna var mera djupt förborgade. Man räknade aldrig ett ögonblick med det kapitalistiska samhällets inneboende lagar — att kapitalets män inte i evighet kan fortsätta att göra jättevinster på löntagarnas bekostnad, förstöra arbetsmiljön, höja arbetstakten till det omänskliga, osv. Till slut reagerar t.o.m. löntagarna, trots all indoktrinering. Slutligen strejkade också de som mänskligt att döma skulle vara helt nöjda — det hade ju jätteinkomster i förhållande till andra löntagargrupper — och allt tycktes ställt på huvudet i det lilla lyckliga landet. Strejkerna blev så omfattande att landets regering ansåg sig tvingad att vidtaga motåtgärder. Man kom då på den geniala idén att lockouta delar av landets försvarsmakt. Detta var någonting helt nytt och hade aldrig hänt i något land i världen, och det var så mycket mera märkligt som försvarsmakten var det lilla landets skötebarn. Omvärldens intresse var stort, och man sände till det lilla landet mängder av tidnings-, radiooch TV-reportrar. Först nu kom landets regering underfund med att så kunde det ju inte fortsätta. Andra åtgärder måste till.

Det har körts hårt de senaste nattimmarna för att få alla formaliteter avklarade, så att lagen snarast möjligt skall kunna träda i kraft. Det är en beklämmande syn att se de borgerliga partiernas uppträdande i denna fråga. Ni som så gärna ville störta den socialdemokratiska regeringen och själva komma till regeringsmakten! Det har skrivits spaltkilometer i den borgerliga pressen om hur löst SAP-regeringen sitter då den inte ensam innehar riksdagsmajoriteten. Nu föreligger det verkliga tillfället för de borgerliga partierna att störta den regering som sitter. Varför tar ni inte chansen i dag? Ni vet ju mycket väl att vänsterpartiet kommunisterna med sina 17 mandat utgör tungan på vågen i denna fråga men att vi av principiella skäl inte kan gå med på denna tvångslag, som i sin yttersta verkan är en klasslag, riktad mot samtliga löntagarorganisationer i landet. Varför tar ni inte chansen nu? Därför att ni till yttersta konsekvens vill skydda och bevara monopolkapitalismen och dess profiter. Därför vill ni så gärna att lagen skall rikta sig mot alla löntagarorganisationer. Ni är de verkliga stödpartierna för SAP. Därför var det också så lätt för det socialdemokratiska partiet och regeringen att häromkvällen göra upp med de borgerliga partierna att köra igenom denna klasslag. I detta fall spelar det ju ingen roll om det sitter en borgerlig regering i detta land eller om det är en socialdemokratisk regering. Ni är samma andas barn då det gäller att förvalta det kapitalistiska samhällssystemet. Det är en ömklig syn att bevittna det politiska taskspeleriet från de borgerliga. Att moderata samlingspartiet är splittrat i denna fråga är inte av principiella skäl, och att det inom detta parti skulle finnas en grupp som hjärtevarmt skulle sluta upp bakom landets löntagare mot en lag som av löntagarorganisationerna betecknas som en klasslag är inte riktigt. Moderaternas uppträdande i denna fråga är endast ett uttryck för den inre splittringen. Propositionen föreslår en lagstiftning i syfte att ”förbättra förutsättningarna för framgångsrika avtalsförhandlingar mellan parterna på arbetsmarknaden”. Är inte detta i all sin cynism ett uppenbart hån mot de strejkande i vårt land? För vem skulle förhandlingarna bli framgångsrika? Den frågan är det berättigat att ställa. Inte gärna kan det vara för dem som är i strejk. Vidare heter det i propositionen att Konungen får förordna ”att kollektivavtal, som senast ägde tillämpning mellan parterna i konflikten, på nytt skall äga giltighet som sådant avtal”. Riksdagen skall alltså bestämma genom lag att gamla avtal skall gälla. Det verkar som om vi förflyttats till länder med auktoritärt statsskick. Ty lagfäster parlamentet om avtal, är det inte fråga om något avtal, ett sådant ”avtal” kan inte vara giltigt. Ett avtal göres ju upp mellan arbetsmarknadens parter, inte ovanifrån av landets parlament. Avtalen är ju uppsagda. Det råder ett avtalslöst tillstånd. I den situationen förklarar det lagförslag som riksdagen nu skall antaga att avtalen skall gälla. Vänsterpartiet kommunisterna har en egen motion, där vi yrkar avslag på propositionen 50. Vi anser att staten går i öppen strid mot de breda skikten inom LO och TCO, att lagen riktar sig direkt mot deras intressen och deras lönekamp. Vi är motståndare till denna klasslagstiftning och ser den som ett steg i riktning mot ett av staten dikterat förhandlingssystem.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

Herr talman! I förra veckans finansdebatt gjorde jag gällande att den s.k. skattereformen hade bäddat för den storkonflikt som skakade det svenska folkhushållet och som nära nog över en natt dementerat alla vackra föreställningar om det av krig skonade Sverige — den starka ekonomins, samförståndspolitikens och arbetsfredens förlovade land. Jag hävdade att man må kalla den här avtalsstriden ”höglönekonflikt” eller ”högskattekonflikt” — de begreppen återger egentligen bara två sidor av samma sak. Benämningen ”inflationskonflikt” var också, menade jag, adekvat. På botten av den här konflikten låg och ligger ett misstroende mot regeringens ekonomiska politik, mot skattepolitiken, och ett bristande förtroende för en regering som borde företräda alla grupper i det svenska samhället, en regering som representerar de statsmakter vars medarbetare ansett sig tvingade att söka strid för att bevara sin levnadsstandard och dämpa ytterligare urholkningar. Jag medgav att det i vårt samhälle i dag inte finns något utrymme för generella lönelyft i storleksordningen 20 procent. Om vi skall kunna något så när snabbt reda upp våra ekonomiska affärer, då krävs en stark återhållsamhet av alla grupper. Jag gjorde också gällande att just denna det begränsade utrymmets verklighet ställde krav också på arbetsgivaren-staten, på dess förhandlingsvilja och oväld i förhållande till olika samhällsgrupper. Det är statens skyldighet att följa de spelets regler som uppdrogs för de offentliganställda år 1965, och det ankommer på avtalsverket att förhandla om löner, inte att driva politik, framhöll jag i det sammanhanget. Vad arbetsgivaren-staten i det läget borde göra, det är att följa reglerna och tillse att förhandlingarna drivs under lika behandling av alla berörda arbetstagarorganisationer för att nå en lösning, inte att slå sönder den ena eller andra sammanslutningen. Och en allvarlig följd av den här konflikten — jag erinrar på nytt om det — är att motsatsställning på sikt kan befaras uppkomma mellan statsmakterna och de tjänstemän som i sitt praktiska arbete svarar för viktiga samhällsfunktioner. Den objektiva pliktuppfyllelsen har varit betecknande för svensk förvaltning, men den bygger på ömsesidigt förtroende. Storkonflikten och de ställningstaganden och uttalanden som har gjorts på regeringsnivå — även de senaste av dessa dagar — är från den synpunkten oroande. För att lösa de många problem som vi brottas med i dagens Sverige krävs förtroende, samförstånd och samhällssolidaritet. Jag påvisade också vad alla vet: att den unga generationen i dag med häpnad upplever hur dess utbildningsmöjligheter försämras, hur dess framtid dras in i den lönepolitiska kraftmätningen. Och som mest uppseendeväckande framstod, sade jag, arbetsgivaren-statens åtgärd att varsla om lockout av officerskåren. Det var, menade jag, en desperat åtgärd som vittnade om ett sällsynt dåligt omdöme och bristande ansvarsmedvetande. Jag slutade med att vädja till statsministern att tillse att de varslade stridsåtgärderna mot vårt försvar inte skulle fullföljas. Herr talman! Detta är bakgrunden till den situation i vilken vi i dag befinner oss. Det är den socialdemokratiska politiken som med en obönhörlig konsekvens har lett fram till den missnöjets, misstroendets, bitterhetens och motsättningarnas svenska vardag som jag här har skildrat. Jag tror att det hade varit nyttigt för regeringens företrädare att lyssna på den skarpa analys av läget och orsakssammanhangen som den i varje fall tidigare socialdemokratiska nationalekonomen professor Assar Lindbeck gjorde i TV i går kväll. I det här läget är följande frågor en nästa lika naturlig följd av utvecklingen: Skall oppositionspartierna medverka till att kratsa kastanjerna ur den brasa som socialdemokraterna själva har tänt på och förlorat kontrollen över? Eller skall man låta händelseutvecklingen fortgå? Skall opposi tionen låta regeringen fullfölja den inledda konfrontationspolitiken? ' Skall den lockout som i sista hand drabbar våra unga och deras utbildningsmöjligheter fortbestå och ytterligare förvärras? Skall man låta regeringen genom avtalsverket sätta lockouten mot försvaret i kraft, skicka hem 30 000 ännu inte färdigutbildade värnpliktiga, utsätta försvarsviljan och förtroendet för försvaret för de påfrestningar som blir en oundviklig följd av sådana åtgärder och skada Sveriges anseende utomlands mer än vad lockoutvarslet redan har gjort? Skall man låta den hittillsvarande förhandlingstaktiken fullföljas med syfte att utarma arbetstagarorganisationernas strejkkassor och med den hela tiden latenta risken av andra tvångsåtgärder från regeringens sida? Eller — det är alternativet — skall oppositionen försöka påverka utvecklingen så att upptrappningen hejdas och så att de ingripanden som krävs för det får minsta möjliga störande effekt? Det finns de — det vet vi ju och det framgår inte minst av de delade meningarna i mitt eget parti och av herr Brundins uttalanden för en stund sedan — som anser att oppositionen skulle ha valt den första vägen. Det är, menar man, oppositionens uppgift att opponera — inte att rädda regeringens prestige och ansikte. Oppositionen, säger herr Brundin och andra, kan inte svika de grupper som för att skydda sin levnadsstandard utnyttjar de stridsmedel som statsmakterna själva har ställt till deras förfogande, Oppositionen har inte rätt att medverka till att desarmera dessa arbetstagargrupper och därmed försvåra eller, som man gör gällande, omintetgöra deras möjligheter att hävda sina anspråk. Då moderata samlingspartiets majoritet har valt det sistnämnda alternativet så har det berott på att vi inte anser att oppositionen i allvarliga lägen har rätt att undandra sig sitt ansvar för utvecklingen, även om orsakskedjan och även om tillspetsningen har berott på en felaktig politik och ett tafatt och oskickligt handlande från regeringens sida.

Ett liknande uttryck för samma grundsyn om gemensamt ansvar är de krav som moderata samlingspartiet och de övriga oppositionspartierna har framfört på stabiliseringspolitiska överläggningar för att åstadkomma en som jag brukar kalla det ”paketlösning” i vilken samtliga på samhällsekonomin inverkande faktorer sammanvävs, offentliga utgifter, skatter, löner, priser, sparande. Jag hänvisar i det sammanhanget på nytt till Assar Lindbecks analys i gårdagens TV-debatt — det var någonting sådant han antydde som en möjlig utväg att komma ifrån den nuvarande ”konfrontationspolitiken”. Vår medverkan till den fullmaktslag som vi nu diskuterar är alltså ett följdriktigt uttryck för en grundsyn. Av betydelse har självfallet också varit den bindning som fullmaktslagstiftningen innebär för avtalsverket. En betingelse för lagens ianspråktagande var ju att avtalsverket omedelbart häver den redan inledda lockouten och inte fullföljer varslade sådana. Genom lagstiftningen har alltså skollockouten hävts och det förödande steg förhindrats som en utlösning av lockouten mot vårt försvar skulle innebära. Herr talman! Att åtgärden har föranlett mycket stark bitterhet från de direkt förhandlande organisationernas representanter och medlemmar är fullt förklarligt. Självfallet begriper jag deras reaktioner. Det skulle vara besynnerligt om de inte hade reagerat på det sätt de har gjort. Men jag tycker kanhända ändå att reaktionerna på sina håll har präglats av en defaitism, en uppgivenhet, som kanske inte är ägnad gagna de förhandlingar som det ligger i organisationernas eget intresse att fullfölja under den här kortvariga nu förestående nedfrysningsperioden.

Ett antal motionärer från vår sida opponerade sig mot ett sådant allmänt förbehåll och menade, att det borde i en särskild beredskapslagstiftning preciseras var gränserna för den fria strejkoch lockouträtten skulle dras. Motioner i den riktningen avvisades emellertid av riksdagen, vilket i dag framstår som särskilt beklagligt. Det var inga reservationer den gången — det skall jag också säga för fullständighetens skull. Men själva faktum kvarstår alltså att 1965 års förhandlingslag inte har uteslutit särskilda tvångsåtgärder från statsmakternas sida, och det tycker jag är väsentligt att man säger i klarhetens intresse, ty det har kommit bort i debatten. Det är bl.a. mot den bakgrunden som vi yrkat på att fullmaktslagstiftningen skall korrespondera mot 1965 års förutsättningar. Orden ”vitala samhällsintressen” bör alltså ersätta det betydligt mindre tydliga uttrycket ”väsentliga medborgarintressen”. Herr talman!

Detta är icke lagstiftningens syfte. Denna förutsättning, herr talman, är så väsentlig för oss att vi anser att riksdagen bort göra ett särskilt uttalande därom, riktat mot regeringen. Jag framhöll nyss att en av anledningarna till att vi har ansett oss böra medverka till detta principiella avsteg från den fria förhandlingsrättens grundprinciper har varit att vi därmed ansett oss kunna påverka själva fullmaktslagstiftningens utformning. Det har framgått av tidningspressen och även bekräftats av statsministerns egna uttalanden, att man inom regeringen arbetat med två alternativ, varav det ena skulle innebära en lagstiftning direkt riktad mot enbart de nu i konflikten inblandade parterna. Från mitt partis sida — liksom från de andra oppositionspartiernas sida — har mycket bestämda krav framförts på att en fullmaktslagstiftning, om den skulle kunna påräkna vårt stöd, skulle vara generell. Och det skulle gälla inte enbart lagstiftningens utformning utan även fullmakternas utnyttjande. Jag förklarade mig vid dessa förhandlingar uttryckligen inte kunna acceptera att lagstiftningens fullmakter skulle kunna användas på sådant sätt att åtgärderna drabbade enbart vissa särskilda arbetstagarorganisationer. Skulle nya konflikter varslas eller uppkomma, så måste alltså fullmakterna tas i anspråk även mot dem under den korta tid som denna lag gäller, och det var en helt avgörande förutsättning för mitt partis medverkan till lagen. Vi fick också ett löfte från regeringens sida att dessa önskemål skulle beaktas. Nu görs i lagförslaget sådana uttalanden att man kan få den misstanken — jag skall uttrycka mig så försiktigt — att det inte är regeringens avsikt att ge lagens tillämpning, det är alltså inte fråga om lagens formulering, denna generella innebörd, och det är därför vi har begärt ett klart uttalande från riksdagens sida, så att inga som helst tvivel i detta hänseende skall behöva föreligga. Till min stora förvåning har detta avvisats av utskottsmajoriteten. Men det är ändå min förhoppning att det reservationsvis framförda yrkandet av herr Nordgren i detta hänseende skall komma att vinna riksdagsmajoritetens stöd. Skulle så inte bli fallet, har förutsättningarna för vår medverkan fallit. Vi står i så fall icke bakom lagförslaget. Nu är, herr talman, som vi alla vet voteringsordningen här i kammaren sådan att det är svårt för oss att ge ett klart uttryck för det samband som föreligger mellan förutsättningar och själva lagen. Vi har alltså först att votera om själva lagen och därefter om villkoren för vårt accepterande av lagförslaget. Vi skulle självfallet nu, efter det att utskottet har avgivit sitt utlåtande, kunna utgå från att även riksdagsmajoriteten kommer att avvisa vårt uttalande och skulle med denna hypotes som underlag kunna yrka ett direkt avslag på lagförslaget. Detta skulle emellertid strida mot den praxis som i sådana här sammanhang brukar tillämpas i riksdagen, och det skulle också kunna tas till uttryck för att vi ville komma ifrån det medgivande som vi har lämnat vid överläggningarna med regeringen, och komma ifrån det innan vi ens har låtit riksdagen ta ställning till den för oss avgörande förutsättningen. Vi kommer därför, herr talman, som det nu förhåller sig att enligt arbetsordningen tvingas att i den första voteringen rösta för fullmakts lagstiftningen. Men mot denna röstförklaring som jag nu gör och det särskilda yttrande som är fogat till utskottsutlåtandet kan detta vårt ståndpunktstagande icke uppfattas som en accept av lagen för den händelse vårt yrkande om ett förtydligande uttalande icke vinner riksdagens bifall. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till de reservationer och uttalanden som bär herr Nordgrens namn.

Herr talman! En stor majoritet i riksdagen synes vara enig om att situationen på den svenska arbetsmarknaden skadar och, om den får fortsätta, i än högre grad hotar vitala medborgarintressen. Endast ett parti, vänsterpartiet kommunisterna, anser att läget inte kräver något ingripande för att skydda dessa intressen. Den del av moderaterna som leds av partiledaren Gösta Bohman har i sin motion framhållit att de accepterar propositionens förslag vad det gäller lagstiftningen. Men när man har läst det särskilda yttrandet av herr Nordgren och lyssnat till såväl herr Brundin som herr Bohman är det väl ändå så, att när allt kommer omkring så är moderaterna och kommunisterna på avslagslinjen. Om man får tro vad radionyheterna spådde i morse om moderaternas uppträdande kommer det väl att gå på det sättet, och då måste man verkligen säga att det är en säregen konstellation. Jag skall inte vidare kommentera vare sig vänsterpartiet kommunisternas eller moderaternas motiv annat än genom redovisning av centerpartiets ståndpunkter. Från centerns sida har tidigare uttalats att regering och riksdag måste ingripa i den pågående konflikten, eftersom väsentliga medborgarintressen hotas genom arbetsmarknadskonflikten. Sådana samhällsingripanden är beklagliga och i och för sig inte alls önskvärda; de är exceptionella och kan och måste tillgripas endast i exceptionella situationer. Ingrepp från samhällets sida har emellertid tidigare gjorts i vårt land. De exemplen redovisas i propositionen. Det händer i mycket större utsträckning och oftare i andra demokratiska länder. Är då sådana ingripanden något som =— jag citerar vänsterpartiet kommunisternas motion och reservation — bär spår av ”en auktoritär och anti-demokratisk statsuppfattning”? I diktaturregimer, även kommunistiska, slås strejker ner med militär ännu i vår tid. Samhället har att bevaka de allmänna och övergripande medborgarintressena och måste ha möjlighet att inskrida när vitala samhällsintressen hotas. Så sker överallt i världen. Underlag för detta skapades i vårt land när riksdagen 1965 införde strejkrätt för statstjänstemän, strejkrätt till och med för militärer. Som herr Bohman påpekade var beslutet om införandet av den lagen enhälligt. Den svenska lagstiftningen på detta område är ju unik i världen. Vid tidpunkten för lagstiftningen förutsattes att denna unika frihet skulle kunna skötas med ansvar av såväl arbetstagare som arbetsgivare. Från centerns sida beklagar vi att en situation uppstått i vårt samhälle då tredje man drabbas så hårt av upptrappade fackliga åtgärder att riksdagen måste ingripa. Denna upptrappning har gjorts av såväl arbetstagarsom arbetsgivarparten, den senare med regeringens goda minne. Regeringen har sin del i att situationen blivit sådan, att regeringen ansett sig tvungen ingripa mot åtgärder man själv medgett eller vidtagit. För min del kan jag inte undgå att ha fått intrycket att regeringen satsat för mycket på strid. Man har inte gjort tillräckligt för att undvika en strid med dess samhällsskadliga konsekvenser. Regeringen har ansvar för den ekonomiska politiken. Den har lett till prisstegringar med åtföljande kompensationskrav över hela löneområdet av en storleksordning, som inte ryms inom den samhällsekonomiska ramen. Regeringen har avvisat erbjudande från oppositionen om samlande lösningar i tid. Regeringen har avvisat tanken på att samla arbetsmarknadens parter och politikerna för att samordna och klargöra situationen och följderna av samhällsfarliga konflikter. SACO t.ex. synes vara helt överrumplat av att samhället kan och måste ingripa i vissa lägen. Dagens situation borde ha kunnat undvikas om regeringen i tid tagit problemet lika allvarligt som man tydligen gör för närvarande när utvecklingen enligt vår uppfattning gått alltför långt och borde ha kunnat förebyggas. Bl. a. från vårt parti framfördes detta med kraft för ett år sedan. Den upptrappning av de fackliga åtgärderna som de stridande parterna på båda sidorna gjort, aktualiserar och ställer i en klar belysning att olika samhällsfunktioner och samhällsaktiviteter är intimt beroende av varandra i det moderna, högt industriellt utvecklade samhället. Detta förhållande ökar allas ansvar, såväl fackliga organisationers som samhällets i övrigt, inte minst politikernas. När stormen mojnat, när vi kommit in i ett lugnare skede igen, finns anledning att tänka igenom situationen för framtiden. Den föreliggande propositionen har tydligen tillkommit ganska brådstörtat; man skulle t.ex. gärna ha sett en mera noggrann bakgrundsbeskrivning. Den har inte bidragit till försonande uttalanden från exempelvis arbetstagarsidan. Kravet på opartiskhet måste ställas högt i en kungl. proposition, särskilt i en fråga som direkt berör det nuvarande inflammerade konfliktläget. Lagförslagets utformning och principlösning är, utifrån centerns synpunkt, godtagbar i den föreliggande situationen. Lagen påbjuder en förlängning av fram till konflikten gällande avtal. Kollektivavtalslagen blir tillämplig för de villkor parterna arbetar under t.o.m. 25 april. Fredsplikt skall råda till dess med det tidigare kollektivavtalets överenskommelser. I motioner har uttalats tvivel om att lagförslaget är generellt och gäller för alla dem som har kollektivavtal. Gösta Bohman har hänvisat till den officiella — om jag så får uttrycka det — moderatreservationen i detta avseende. Enligt vår tolkning råder inget tvivel om att lagen är generell. Statsministern uttalade i går kväll vid flera tillfällen att så var fallet. Utskottets skrivning tycker jag också ger klart besked att så är förhållandet. På s.9 säger nämligen utskottet följande: ”Utskottet konstaterar att den föreslagna lagen är generell i den meningen att den täcker hela arbetsmarknaden. Lagstiftningen kan alltså komma att tillämpas på varje part som slutit kollektivavtal.” Detta tycker jag är ett klart besked. Men lagen begränsar sig, och detta är viktigt, till stridsåtgärder som hotar väsentliga medborgarintressen. Lagen syftar till arbetsfred i sex veckor. Socialvården skall fungera igen. 500 000 studerande skall återigen få undervisning. Tågen skall börja rulla igen på våra järnvägar. Fartygen kommer att lotsas in i hamnarna. Vi undviker permitteringar i industrin. Risk föreligger, enligt centerns mening, att livsviktiga samhällsfunktioner — livsviktiga för vår samhällsekonomi, för enskilda människor och för ungdomens och inte minst vuxnas utbildning — skulle ligga nere ännu en lång tid, om inte riksdag och regering ingriper. Skadeverkningarna skulle bli svårare än dem vi bevittnar i dag. Naturligtvis kan vi inom vårt parti förstå intresseorganisationernas principiella betänkligheter vad det gäller samhällsingripanden på avtalsmarknaden. Regering och riksdag har emellertid ett övergripande ansvar och måste vara vuxna att ta ansvar i exceptionella situationer. En sådan situation har vi i dag enligt bedömningen från folkpartiet, socialdemokraterna, vårt parti och — kanske med viss tvekan — moderaterna, medan vänsterpartiet kommunisterna har en helt annan bedömning. Med denna redovisning, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.